Herr talman! Tack, Johan Danielsson, för svaret! Regeringen ger gärna sken av att man gör mycket för att det ska byggas mer småhus och villor i Sverige, men jag skulle vilja påstå att man helt saknar egen politik för att göra just detta. Johan Danielsson framhäver att man arbetar på flera fronter för att skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande. Han framhåller bland annat förslaget om privat initiativrätt. Men just förslaget om privat initiativrätt är ju ett gammalt förslag från Sverigedemokraterna som blev ett tillkännagivande redan riksdagsåret 2014/15 i civilutskottet. Regeringen var då emot det. Så här skrev Socialdemokraterna och Miljöpartiet i sin gemensamma reservation nummer 7 mot privat initiativrätt: "Bestämmelserna om att ta fram detaljplaner är utformade för att möjliggöra en demokratisk planeringsprocess där tillfälle ges till insyn och samråd. Vi anser inte att det finns skäl att ändra dagens principiella utgångspunkter för hur ett planläggningsarbete ska initieras och genomföras." Nu framhäver Johan Danielsson detta som regeringens egen politik, trots att det är uppenbart att oppositionen har tvingat igenom det mot regeringens vilja. Men det är bra att Socialdemokraterna har ändrat uppfattning i denna fråga. Sanningen är att regeringen egentligen gör mer för att försvåra och fördyra för dem som vill bygga och äga sitt boende i Sverige än den gör för att underlätta. Det stämmer att regeringen har kommit med flera propositioner under sin tid. Men Johan Danielsson nämner bara några av dem. De flesta propositioner och förslag från regeringen har trots allt varit till nackdel för de normala villaägarna i Sverige, skulle jag vilja påstå. Eller vad säger vi om de nya avloppsdeklarationerna, som kommer att drabba alla som bor utanför räckvidden för de kommunala vatten och avloppsavläggningarna? Inte nog med att man har byggt dyra anläggningar efter alla ständigt försvårande krav som regeringen hittar på, ofta med högst tveksam miljönytta - nu ska man dessutom betala ett antal tusen kronor för att besiktiga fungerande anläggningar. Det ska återkomma runt vart sjunde år. Samma proposition hotar dessutom att riva ut fullt fungerande avloppsanläggningar utan mätbara utsläpp om de inte bevisligen uppfyller de tekniska kraven. Propositionen heter Vägar till hållbara vattentjänste r, och jag hoppas att den inte kommer att passera civilutskottet utan avstyrkan. Det är inte direkt så att en sådan proposition ökar viljan att investera i en liten stuga på landet. Regeringen har också ställt sig positiv till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda. Direktivet är visserligen inte färdigförhandlat men säger tydligt att alla byggnader ska vara nollemissionshus till 2050. Regeringen delar visionen i förslaget. Johan Danielsson har redan skickat ett uppdrag till Boverket för att se hur man kan börja införa energideklarationer även på renoveringar och hur dessa kan beläggas med krav. Som framgår av förslaget till direktiv kommer detta att inom 28 år drabba alla villaägare. Alla byggnader ska alltså bli nollemissionsbyggnader. Det är inte direkt så att det ökar lusten att bygga nytt i dag. Även om man får bygga annat än nollemissionshus i dag måste alla byggnader vara nollemissionsbyggnader 2050. 28 år är en väldigt kort tid när det handlar om att bygga ett nytt hus.

Herr talman! Jag kan ta vid när det gäller efterfrågan. Undersökningar om var människor vill bo är ganska tydliga med att de allra flesta vill bo i småhus, såsom villor eller radhus. Även bland dem som inte vill bo i småhus vill de allra flesta äga sin bostad. Därför är det förvånande att regeringen lägger så enormt mycket krut på att subventionera hyreslägenheter. Subventionerna av hyreslägenheter, som mitt parti och Alliansen visserligen har stoppat till vissa delar men som ändå fortsätter att rulla på i ett antal år, har lurat kommunerna att bygga just hyreslägenheter, trots att det i många kommuner snarare är en stor efterfrågan på villor och andra småhus. När det gäller att bygga villor och andra småhus är det andra saker som behövs än subventioner och pengar. Det är snarare så att man behöver gå in i regelverken och se varför det är så få hus som byggs. Jag menar fortfarande att det är relativt få hus som byggs, även om det har gått upp lite det senaste året. Det är rimligt att den som äger en villa betalar sin egen bostad, betalar sina egna renoveringar och betalar sin egen energieffektivisering. Men det finns ingen rimlighet i att göra det regeringen gör. Villaägarna ska utöver sina egna kostnader också betala för att bygga andra människors hyreslägenheter och betala för deras renoveringar och deras energieffektiviseringar. Det är det de indirekt gör när man ger stöd till vissa boendeformer men inte andra. Stöden bygger egentligen inte alls på var människor har det sämst ekonomiskt. Många av de nya hyreslägenheterna byggs i attraktiva lägen och hyrs av människor med mycket hög lön till subventionerade hyror. Det är fördelningsekonomiskt väldigt dåligt och orimligt. Jag tycker att fördelningspolitik ska bygga på individer. Man ska stödja individerna oavsett vilken boendeform de råkar välja. Byggandet av småhus har ökat från 8 000 till 12 000. Men tittar man lite längre tillbaka i tiden ser man att det byggdes väldigt många småhus framför allt i början av 70-talet. Det kanske kan vara förvånande, med tanke på att vi då hade miljonprogrammet med väldigt många hyreshus. Men det var alltså även ett stort antal småhus som byggdes. I runda slängar byggdes det 30 000 småhus årligen. Det fortsatte att ligga ganska högt, och ända fram till början av 90-talet var det ganska höga siffror för småhus. När man nu pratar om att det har gått upp från 8 000 till 12 000 är det inte på långa vägar vad som behövs. Vi skulle behöva en fördubbling av dagens siffror, alltså uppemot 25 000-30 000. Det har vi legat på tidigare. Och vi har kunnat ligga på det samtidigt som vi har byggt lägenheter, så jag ser inte att det finns ett motsatsförhållande mellan att bygga lägenheter och att bygga småhus. Att Sverige i runda slängar bygger bara 20 procent småhus medan snittet i EU, enligt vad jag har läst, ligger runt 40 procent småhus är problematiskt. Sverige bygger färre småhus än alla andra länder i Norden. Att vi har gjort det under lång tid är också problematiskt. Det handlar inte om enstaka år, utan Sverige har legat i bottenskiktet under lång tid när det gäller att bygga småhus.

Herr talman! Sverige behöver en bättre politik för att bygga fler och olika boendeformer. Det behövs småhus, radhus och ägarlägenheter. Framför allt behövs det en politik som förenklar och underlättar att bygga det som faktiskt efterfrågas. Precis som arbetsmarknaden kräver olika kompetenser behöver bostadsmarknaden anpassas efter efterfrågan. När människor flyttar från hyreslägenheter till sina drömboenden i hus och radhus blir det plötsligt hyresrätter lediga till dem som i dag har svårt att ha råd med nybyggda lägenheter. Det är inte fel att bygga hyresrätter, men det ska inte ske genom subventioner som betalas av skattekollektivet, särskilt inte när det blir de människor som redan har råd med hög hyra som hyr dem eftersom det är få som kan efterfråga de nybyggda, dyra lägenheterna. Regeringen måste sluta straffa villaägarna med ständiga nya pålagor. 12 750 småhus är även det alldeles för lite; det behöver mer än fördubblas. Då måste regeringen sluta straffa dem som äger småhus i Sverige. Ta i stället bort andra amorteringskravet och sluta elda på inflationen med vad jag påstår är sossepriser på bränsle och energi. Att skylla på Putin när mer än hälften går till skatt är kanske lite taskigt - även om jag inte har några problem med att man är taskig mot Putin. Vi skulle kunna ha betydligt lägre priser på bränsle och energi. Det skulle i sin tur göra att vi inte hotas av höjda räntor, vilket vi nu ser ut att göra. Det är ju detta som driver inflationen i Sverige. Om regeringen gör detta skulle vi få en bättre bostadsmarknad.